Herr talman! Jag vill komplettera vad jag tidigare sade med en erinran till herr Björck i Nässjö.

Jag vet inte om man har tagit fasta på detta, men herr Björck kan väl inte vara okunnig om denna inbjudan. Sedan vill jag till herr Siegbahn ännu en gång säga att jag inte här i dag kan fastställa några principer för när man skall kunna ta emot pengar eller inte från utlandet. Men om herr Siegbahn bara lugnar sig litet kan jag försäkra att det inte kommer att dröja så länge förrän det blir möjligt att ta del av ett ordentligt motiverat förslag härom. Slutligen noterade jag att herr Werner i Tyresö tyckte att mitt svar var positivt, när jag förklarade att vi ingalunda har lagt frågan om en utredning rörande partiernas pengar på hyllan. Jag skulle möjligen kunna fråga om inte också herr Björck i Nässjö tyckte att det var positivt. Eller har herr Björck någon annan mening?
Herr talman! Moderata samlingspartiet har varit med om att skriva under det betänkande som konstitutionsutskottet avlämnade 1973 och där större öppenhet önskas. Det tycker jag är svar tillräckligt på herr Geijers fråga. Dessutom har vi i moderata samlingspartiet en mycket öppen redovisning av de medel som vi tar emot från bl.a. näringslivet, medel som vi behöver väl för vår verksamhet för att någorlunda rätta till den ekonomiska obalans som råder när det gäller partifinansieringen här i landet. Vi tillhör dess värre inte politikens storfinans i vad gäller bidrag som skall användas i verksamheten. Beträffande den redovisning som partisekreterare Sten Andersson har inbjudit till har vi i moderata samlingspartiet sagt att vi skall ta ställning till den när klarhet vunnits bl.a. om huruvida det kommer att bli något åtal eller inte för de valutaöverträdelser som här har påtalats. Slutligen skall jag inte lägga sordin på stämningen i kammaren genom att för herr Werner i Tyresö räkna upp alla de beteckningar som i folkmun förekommer på det kommunistiska partiet.

Herr talman! Jag kan lugna herr talmannen och kammarens ledamöter med att jag skall fatta mig mycket kort och bara göra en reflexion i anknytning till interpellationssvaret, alltså helt inom ramen för interpellationen. I sitt svar säger justitieministern att man inom justitiedepartementet överväger huruvida det skall vara tillåtet att ta emot utländska pengar till ett parti, eller om det skall! kriminaliseras. Låt mig ge ett blygsamt bidrag till den tankeverksamheten. Såvitt jag förstår bygger utredningsmannen sitt förslag om avkriminalisering i väsentlig mån på att offentliggörandet av sådana bidrag är till större skada för partiet än en kriminalisering. Det kan vara rätt. Men han glömmer då att det inte alltid blir offentlighet kring sådana bidrag. Det har vi sett i det fall som här har diskuterats, där man genom lagbrott har velat undvika risken för att penninggåvan genom ett annat lagbrott, nämligen brytande av banksekretessen utomlands, skulle bli bekant. Det är det ena. Det andra är att det blir mycket svårt med offentligheten, om ingen polisutredning kan företas. Som nu är kan ju en polisutredning igångsättas på misstankar, och om den leder till resultat blir det offent lighet. Men om kriminaliseringen bortfaller, så blir det ju ingen polis Nr 23 utredning, och varifrån kommer då offentligheten? Tisdagen den
Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig om jag inte anser att Sveriges arbete för demokrati och för mänskliga frioch rättigheter i olika delar av världen komprometteras av uttalanden som det som gjordes om Chile i samband med mitt besök i Ungern för knappt tre veckor sedan. Regeringen har vid ett flertal tillfällen, med stöd av en bred svensk folkopinion, fördömt de grova brotten mot grundläggande mänskliga rättigheter i Chile. Det har skett här i riksdagen, i den nordiska kretsen, i Förenta nationerna och i en lång rad andra internationella sammanhang. Syftet har varit att få till stånd en stark världsomspännande opinionsbildning mot militärjuntan i Chile. Det är viktigt, anser vi, att denna internationella opinion mot det exceptionellt hårda förtrycket i landet blir så omfattande som möjligt. Därför vore det fel att vid ett tillfälle som besöket i Ungern underlåta att upprepa vår kritik av Chilejuntan.

Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är den gemensamma utrikesministerkommunikén från Sven Anderssons Ungernbesök för drygt två veckor sedan. Till stor del innehöll kommunikén uttalanden som är vanliga i sådana här sammanhang, dvs. önskemål om ett vidgat samarbete länderna emellan liksom ömsesidig uppslutning bakom den s.k. avspänningspolitiken. Det finns inte mycket att invända mot sådana deklarationer. Tvärtom är den typen av meningsyttringar naturliga när representanter för olika regeringar sammanträffar. Men kommunikén från Budapest innehåller något utöver allmänna fraser om behovet av ökad förståelse folken emellan. Sveriges och Ungerns utrikesministrar har därutöver valt att kommentera förtrycket i Chile. I kommunikén heter det sålunda att ”ministrarna fördömde de grova kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter som militärjuntan gör sig skyldig till”. Som jag klart framhållit i min interpellation är kritiken mot Chilejuntan högst berättigad. Den terror som i över två års tid rått i Chile — bl.a. innebärande summariska rättegångar, tortyr, tusentals politiska fångar — måste ständigt och oupphörligen fördömas. Det har också — som statsrådet framhåller — skett i många skilda sammanhang från svensk sida 127 under de gångna två åren. Att dylika fördömanden har stöd av en bred opinion här hemma är uppenbart och ställt utom allt tvivel. Men, herr talman, det är inte protesten mot Chilejuntans förtryck som sådan som jag reagerar mot. Det är sällskapet i vilket den protesten utdelas. Det är, menar jag, närmast obegripligt att utrikesmininstern har velat låna sig till att protestera mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i en diktatur tillsammans med en ledande representant för en annan diktatur. Sådana uttalanden kan enligt min mening enbart leda till att respekten för våra protester mot ofrihet och förtryck på olika håll i världen påverkas negativt. Vi kan inte, menar jag, tillåta oss vilket sällskap som helst när vi arbetar för demokrati och större frihet för människorna på olika håll i världen. Kommunikén från Budapest är för mig inget annat än hyckleri. Men det är värre än så. Att sällskapet är dåligt valt är en sak. Det innebär att Sveriges protest i det här fallet blir mindre värd, om ens värd någonting alls. Men till detta kommer att utrikesministern med sin kommuniké indirekt legitimerar det förtryck som sedan årtionden råder i Ungern, det Ungern där tusentals människor dog i kamp för friheten för snart 20 år sedan — en frihetskamp som brutalt slogs ned med våld. De som gav order om våldet finns fortfarande i den ungerska statsledningen. Utrikesministern har i sitt svar på min interpellation valt att inte med ett ord beröra dessa aspekter på uttalandet. Det enda som sägs i svaret är att ”det vore fel att vid ett tillfälle som besöket i Ungern underlåta att upprepa kritiken av Chilejuntan”. Ändamålen tycks i alla lägen helga medlen. Det tycker jag är exempel på en oacceptabel doktrin. I konsekvensens namn borde då herr Andersson vid eventuella framtida besök it.ex. Spanien arbeta för att i gemensamma uttalanden få in fördömanden av det odiskutabla förtryck som råder i t.ex. Sovjetunionen och Ungern. Eller — vilket kanske ligger ännu närmare till hands —- påminna om det ständiga förtrycket i de baltiska staterna. Herr talman! Jag blev — och jag vet många med mig — både upprörd och förbittrad när kommunikén från Budapest spreds via massmedia. Jag tog det som något av en förolämpning att vårt lands utrikesminister hade tagit ordet ”mänskliga rättigheter” i sin mun på samma gång och i samma kommuniké som representanter för kommunistdiktaturen i Budapest. Jag känner inte annorlunda i dag, dvs. utrikesministerns svar här har inte gjort saken bättre. Tvärtom är det häpnadsväckande att statsrådet tycks vara helt nöjd och till freds med vad som har skett. Vi har bara under de senaste veckorna blivit varse hur kommunistdiktaturerna i öst behandlar de mänskliga frioch rättigheterna. Agapovs familj får inte lämna Sovjet och återförenas här i Sverige. Detta trots ESK-dokumentets tal om människornas fria rörelser över gränserna. Sacharov får inte åka till Oslo och mottaga fredspriset. Familjen Levitj vägras utvandring till Israel. Dessa är bara några få exempel på hur systemet i kommunistdiktaturen konsekvent betrampar de enskilda människornas frihet. När det gäller Ungern är antalet politiska fångar sannolikt inte lika stort som i Sovjet — där siffran enligt dagens tidningar efter försiktiga beräkningar i Amnesty International överstiger 10000 f.n. Men att många människor sitter inspärrade därför att de vågat hysa andra värderingar än statsledningen, det är allmänt känt. Amnesty International har inga dagsaktuella siffror på antalet internerade men arbetar i fem olika grupper nere på kontinenten för att just bistå offer för politiskt förtryck i Ungern. Jag vill påstå att regimerna i Ungern och Chile har flera drag gemensamt. I bägge regimerna förföljs människor på grund av sina åsikter. I bägge regimerna är yttrandeoch tryckfriheten hårt begränsad. I bägge regimerna har använts och används tortyr och utpressning från statsledningen för att tvinga enskilda människor till medgivanden. Och slutligen: Bägge regimerna har medverkat till att blod flutit och många människoliv spillts för att hävda sin respektive maktutövning. Detta gör, herr talman, som jag sade inledningsvis att jag finner det obegripligt hur statsrådet kan fara till Ungern och fördöma företeelser i Chile som också förekommer i Ungern. Makthavarna i Budapest måste applådera kommunikén, men för alla sanna demokrater känns den som ett svek. Ett svek framför allt mot alla de tusentals människor som skakar galler i fängelser eller på mentalsjukhus i kommuniststaterna i öst. Herr talman! Jag kan tyvärr inte påstå att jag fått något svar på mina i interpellationen ställda frågor. Det kan bara bero på att statsrådet inte kan eller också inte vill. Låt mig försöka ännu en gång: För det första: Menar verkligen utrikesministern att arbetet för demokrati på olika håll i världen vinner på den typ av uttalanden som statsrådet medverkade till i Budapest? För det andra: Innebär inte en gemensam kommuniké om demokratiska rättigheter med Ungerns utrikesminister detsamma som en indirekt acceptans av förtrycket i kommuniststaten Ungern? Låt mig komplettera med ytterligare två frågor: Påtalade statsrådet vid förhandlingarna i Budapest den ungerska regimens egna kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter? Hur tror statsrådet att alla offer för kommunistdiktaturernas förtryck reagerar när de får kännedom om statsrådets gemensamma kommuniké med herr utrikesministern Puja?
Herr talman! Herr Wijkman talar i sitt anförande nu och även i sin interpellation om något som jag inte direkt har gått in på, nämligen frågan om det demokratiska systemet — om vår demokrati och om den ungerska och den chilenska diktaturen. Det är inte det vi har uttalat oss om i vår gemensamma kommuniké. Som herr Wijkman själv läste upp uttalade vi oss uteslutande om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Och vi uttalade oss om Chile därför att de mänskliga rättigheterna i det landet brutalt har krossats under militära stövelklackar. Nr 23 Vi vet alla att oppositionen behandlas omänskligare där än i något annat Tisdagen den land. Där förekommer tortyr — uppgifterna finns på många håll och är 18 november 1975 även föredragna i kommittéerna i FN. Man har namn på dem som utfört tortyren i fångläger och i fängelser. Vi vet att många politiska motståndare Om uttalande mot till regimen försvinner och hittas mördade. Det har inte varit någon politiskt förtryck i rättegång, man ser bara till att de försvinner. Och antalet fångar i Chile Chile uppskattar Amnesty International i dag till ca 20 000. Det är dessa förhållanden som gör att problemet Chile behandlas alldeles speciellt i Förenta nationerna. Sverige har tillsammans med ett flertal länder, däribland Ungern, arbetat för resolutioner som skall fördöma dessa våldsmetoder i Chile. Vi har också verkat för att FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna skall släppas in i Chile, något som regimen där har motsatt sig. Tredje utskottet i FN har nyligen antagit en resolution om Chile, och som jag här säger har den resolutionen tillkommit under samverkan med länder som har auktoritära samhällssystem. Dessa länder representerar en mycket stor majoritet inom Förenta nationerna. Vi skulle inte kunna få igenom en enda resolution i FN i en sådan här fråga, vare sig om Chile eller om någonting annat, ifall vi inte också fick stöd av stater som har andra samhällssystem än det svenska. När herr Wijkman säger att det som sker i FN och det som skedde i samband med mitt besök i Ungern innebär att vi accepterar politiken i de länder som vi samarbetar med, är det ett fullständigt groteskt uttalande.

Vi diskuterade dessa frågor med representanter för den ungerska regeringen, och mot den bakgrunden kunde vi naturligtvis vända oss mot förhållandena i Chile som just nu är föremål för hela världens uppmärksamhet. Det faktum att det i andra länder råder förtryck och förtryck av skilda slag får inte hindra oss från att nu peka ut missförhållandena där de i dag är mest uppenbara. All right — 1956 gällde det Ungern. Då protesterade vi. Många av oss var ute och talade på opinionsmöten runt om i landet. I dag gäller det Chile. Om vi bara gjorde allmänna uttalanden och allmänna svep i opinionsbildningen skulle vi inte komma någonstans. Man är tvungen att ta en sak i taget, och nu gäller det Chile. I FN följer man samma principer. Det som är aktuellt och kommer upp under höstens generalförsamling gäller Chile och apartheidpolitiken i Sydafrika och Rhodesia. Jag har studerat Amnesty Internationals publikationer, och jag behöver inte gå in på de mängder av bevis som där finns för vad som förekommer av förtryck mot befolkningen i Chile. Det är en fruktansvärd läsning. Men vad säger Amnesty International om Ungern? I organisationens senaste publikation förekommer det ett par rader där man säger att man 130 icke har fått rapport om någon tortyr i Ungern. I den senaste årsrapporten säger man vidare att man arbetar för fem politiska fångar i Ungern — Nr 23 jag tror att det rör sig om präster som är adopterade av Amnesty In Tisdagen den ternational. Om vi jämför detta med de detaljerade skildringarna av tu — 18 november 1975 senfaldiga brott mot de mänskliga rättigheterna i Chile är det lätt at: —L — — förstå att världsopinionen försöker ena sig emot just regimen i Chile. Om uttalande mot Herr Wijkman säger på slutet av sitt anförande att Ungern och Chile = Politiskt förtryck i har flera drag gemensamt. Det är riktigt att dessa båda länder representerar — Chile samhällssystem som enligt vår mening inte är demokratiska. De är efter våra begrepp diktaturstater. Där finns som herr Wijkman säger ingen yttrandeeller tryckfrihet, i varje fall är den mycket hårt begränsad. Ja, detta har de gemensamt. Men herr Wijkman tillägger att länderna också har gemensamt att där används tortyr, och han talar senare om blod som flyter. Då vill jag bara inskränka mig till att efterlysa bevis för att det bedrivs tortyr i Ungern. Vi har inte lyckats få fram sådana. Har herr Wijkman sådana bevis? Vi kan naturligtvis gå tillbaka i tiden och diskutera vad som hände för 20 år sedan i Ungern eller i något annat land.

På den fråga som herr Wijkman ställer om huruvida arbetet för demokrati vinner på den typ av uttalanden som jag medverkade till i Budapest måste jag svara ja. Jag anser att om den internationella opinionen fortsättningsvis kan samla sig gentemot förtrycket i Chile så kan kanske demokratin så småningom återställas i Chile.

Jag betonade särskilt starkt det vi här har diskuterat. Herr Wijkman frågar slutligen hur jag tror alla offer för kommunistdiktaturens förtryck reagerar när de får kännedom om den gemensamma kommunikén. Den enda reaktion jag har fått är från herr Wijkman, från någon eller kanske några tidningar samt i ett personligt brev där man ber mig hjälpa till med en alldeles speciell sak. Men hur tror herr Wijkman att de förtryckta i Chile skulle reagera om vi inte utnyttjade varje tillfälle att bilda internationell opinion? Ungern har, precis som Sverige, blivit en hemvist för flyktingar från Chile. Deras problem var att många av flyktingarna hade en borgerlig politisk åskådning och kanske gärna ville komma bort från Ungern till ett annat land. Om detta diskuterade man öppet med oss, och man tt.o.m. efterlyste om vi var villiga att hjälpa enskilda chilenare som hade denna 131 syn. Nej, herr Wijkman, skall man slåss mot förtrycket i Chile, som det nu gäller, skall man nyttja de möjligheter som finns, på samma sätt som vi gjorde när vi opponerade oss mot Ungern och händelserna där 1956. Där koncentrerade vi oss verkligen på det som enligt vår mening då utgjorde ett förtryck i Europa.
Herr talman! Statsrådet talar i större delen av sitt senaste inlägg om något helt annat än det jag har tagit upp. Jag har inte på något sätt invänt mot de upprepade framstötar som Sverige har gjort här hemma, i FN eller tillsammans med olika nationer med demokratisk grund i sitt styrelseskick, när man protesterat mot den tortyr, den förföljelse av människor och det förtryck som råder i Chile. Men det är, herr talman, och det är, herr statsrådet, skillnad mellan å ena sidan att göra uttalanden och att föra fram resolutioner i FN, i denna världsförsamling, och å andra sidan att göra bilaterala uttalanden, att i en diktatur — i det här fallet Ungern — fördöma en annan diktatur. Herr statsrådet frågar vad jag tror att Chiles förtryckta skulle anse om vi inte vid detta tillfälle hade begagnat oss av möjligheten att föra fram vår åsikt. Jag tillhör dem som tror att Chiles förtryckta — de som förföljs där — vill ha stöd av demokrater, inte av representanter för totalitära regeringar. Att man sedan i FN i samband med olika resolutioner fått ett visst röstresultat är en helt annan sak. Min tes är alltså att svenska regeringen och svenska politiker från de demokratiska partierna inte skall låna sig till att i en diktatur fördöma förföljelser och kränkningar av mänskliga rättigheter i en annan diktatur. Statsrådet säger: 1956 gällde det Ungern, i dag gäller det Chile. Skulle vi bara göra allmänna svep och allmänna uttalanden kom vi ingenstans. Vi är tvungna att ta en sak i taget. Jag respekterar den uppfattningen. Jag tycker att det finns mycket som talar för att vi koncentrerar opinionsbildningen till Chile och Spanien i dag, samtidigt som vi naturligtvis inte en minut, inte en sekund, får glömma det förtryck som pågår bara ett tjugotal mil på andra sidan Östersjön. Men, herr statsrådet, den diskussion jag tar upp här gäller i vilket sällskap vi skall göra dessa uttalanden. Jag menar att den som är demokrat och kämpar för demokratiska rättigheter, att få dessa åter i Chile, han betackar sig för den här typen av kommunikéer. Att han sedan välkomnar Sveriges övriga initiativ i FN, vilket jag också gör, och andra deklarationer tror jag säkert, men just det här uttalandet kan han inte välkomna. Sedan säger statsrådet att jag har talat om tortyr, att jag har talat om blod. Jag har sagt i mitt första inlägg att i bägge dessa länder har blod flutit och många människoliv spillts för att respektive regim skulle kunna hävda sina maktbefogenheter, sin maktstruktur. Att jag då i Chiles fall Nr 23 syftar på aktuella förhållanden, i Ungerns fall på det som hände framför allt 1956, det må ju vara mig förlåtet. När det gäller tortyren kan jag bara hänvisa till kardinalen Mindszentys— ord, kardinalen som dog i våras. I sina memoarer, som jag ganska nyligen Om uttalande mot har studerat, skildrar han sin egen tid som fånge på 1950-talet i Ungern = politiskt förtryck i men citerar även från andra källor mycket gripande om det förtryck och — Chile den tortyr, den kränkande behandling han och andra har utsatts för i ungerska fängelser. Han är en av dem som kom undan med livet i behåll från den behandlingen. Vi vet mycket litet om hur många som under senare år har dukat under. Jag nämnde själv att Amnesty International inte har några helt aktuella siffror på antalet politiska fångar i Ungern. Men jag tycker det är ganska betecknande att man har fem ständigt verksamma kommittéer: i Italien, i Frankrike, i England — det är de länder jag har hört talas om - som arbetar just för att få fram mera uppgifter från Ungern. Jag har ingen kunskap om varför det just nu finns så mycket aktuella siffror från Sovjet, men man uppger på Amnesty Internationals kansli i Stockholm — även i London -— att det är alldeles uppenbart att stora mängder människor fortfarande inspärras i Ungern. Jag vill bara peka på de författare som för drygt ett och ett halvt år sedan blev — låt oss kalla det insydda — under längre eller kortare perioder för att de hade skrivit obekväma sanningar om regimen. Herr talman, jag tycker att det är en fundamental farlighet i utrikesministerns resonemang. Statsrådet försöker här på slutet att så att säga gradera diktaturer, att gradera förtryck i olika sammanhang. Då hamnar man precis i en sådan situation som den nu i Budapest. Den är för mig oacceptabel. Man skadar arbetet för bättre demokrati, för vidgad frihet för människor i förtryckta länder genom att göra dylika uttalanden i ett sådant sällskap. Jag behöver inte ställa fler frågor än dem jag ställt. Statsrådet har ju försökt besvara dem -— jag anser inte på ett nöjaktigt sätt.

Jag vägrar att gå in på graderingar. Förtrycket, den totalitära staten, det är den saken jag talat om. Jag vidhåller: det är icke någon rimlig, riktig, ansvarsfull politik att stå i en diktatur och peka finger åt och fördöma en annan.
Herr talman! Jag vill till en början säga att jag inte försvarar förhållandena i några diktaturländer, framför allt när man har så liten insyn 133 som vi i verkligheten har. Men jag kan inte förstå varför vi skall bedöma Ungern på annat sätt när vi har samarbetat i FN kring den här resolutionen. Då passar det. Då kan vi vara med om att utdöma våldet i Chile. Men om vi sitter tillsammans och gör en presskommuniké skulle vi inte kunna det! Jag accepterar inte den tankegången. Men jag tar varje land för sig. Nu var det fråga om Ungern. När det gäller diktaturer gör jag ingen gradering. Det är samhällssystem — röda, svarta eller vad de nu har för färg — som samtliga har det gemensamt att människornas frihet är starkt begränsad. Åsiktsfriheten, tryckfriheten och församlingsfriheten saknas. Jag tror dock att det vore fel om man inte gjorde en gradering av hur människorna behandlas. Det är ingen som påstår att det i något europeiskt land förekommer tortyr och politiska mord. Detta förekommer i Chile. Även den rapport vi läste i går i tidningarna, som Amnesty International gett ut om Sovjetunionen, säger klart ifrån, att så långt man vet förekommer inte någon tortyr i samma bemärkelse som i Chile, alltså en orimlig fysisk tortyr. Det förekommer annan tortyr som man kallar psykisk tortyr men inte den fysiska som vi angriper när det gäller Chile. Jag menar alltså att man är tvungen att göra graderingar; inte av samhällssystemen, det kan vi inte göra. Men vi kan göra graderingar av hur politiska fångar behandlas. Sverige arbetar ju inom FN för att försöka få till stånd något internationellt organ dit människor i fångenskap kan vända sig för att få sin sak prövad eller kontrollerad. Både statsrådet Lidbom och jag har varit inne på detta i våra tal inför FN i höst, just för att försöka få FN att samla sig kring uppgiften att internationellt bevaka fångarnas situation i alla länder. Vi stöder Amnesty International i dess verksamhet som jag tycker är ytterst värdefull. På detta sätt försöker vi med olika medel komma fram till den kartläggning av förhållandena som är nödvändig för att vi skall slippa att stå här och i dunkel diskutera förhållandena i vissa länder. Jag har under ett par år tänkt igenom detta mycket noga och kommit till den uppfattningen, att när det gäller förhållandena kring människornas behandling har vi anledning att bedöma varje land för sig. Det finns traditioner att ta hänsyn till. De politiska systemen i diktaturerna är inte lika. Det finns även andra omständigheter att ta hänsyn till. Därför skall man inte bara föra ihop alla de socialistiska staterna i en klump och påstå, att där pågår ett lika omänskligt förtryck som det gör i t.ex. Chile. Det har herr Wijkman inte heller försökt att bevisa. Han kan inte göra det. Jag begär inte ens att han skall ge sig in på ett försök att göra det.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
Några sekunder tidigare sade statsrådet att det över huvud taget var svårt att uttala sig om förtryck därför att vi hade så liten insyn, så liten vetskap och kunskap om vad som exakt försigår i de olika diktaturerna. Där är vi överens. Det är detta som är min utgångspunkt. Det är något av min poäng. Jag tycker att man kommer in på en utomordentligt svår, nästan omöjlig, bedömning när man som statsrådet graderar och talar om den fysiska tortyren i Chile — jag håller med om att den är vedervärdig — och samtidigt säger att oss veterligt finns inte någon motsvarighet någonstans i Östeuropa. Där har man i stället en psykisk tortyr. Det är sannolikt att statsrådet har rätt att det är en betydligt brutalare behandling i dag av de politiska fångarna i Chile. Men, herr statsråd, var hamnar vi om vi skall börja med denna typ av skiktning av olika sorters förtryck? Vad är det för skillnad på ett antal piskrapp på natten och en systematisk psykisk tortyr i det långa loppet? Vi fick i går i TV höra från den här Amnestyrapporten hur en fånge under 22 år hade stått emot i Sovjetryssland. Sedan hängde han sig i sin cell. Han skrev på väggen: Jag står inte ut längre. Jag menar att det inte går att göra några skarpa skilje!injer mellan den psykiska och den fysiska tortyren — framför allt när vi vet så litet om vad som faktiskt försiggår i varje diktatur, i varje totalitärt samhälle. Jag tycker heller inte att det hör till mina uppgifter här i dag att försöka finna mer eller mindre försonande drag hos den ungerska statsledningen i förhållande till exempelvis statsledningen i Moskva. Jag har inte möjlighet att göra den bedömningen, och jag tror inte att statsrådet har det heller. Det är möjligt att det är något mera hyfsat i Ungern, men faktum kvarstår: det är en diktatur och det är det som var utgångspunkten för mitt resonemang. Jag vill sluta, herr talman, med att bara citera ur min interpellation: ”Att tro att man kan bekämpa extrema högerdiktaturer genom att göra gemensamma uttalanden med kommunistdiktaturer, är lika felaktigt som tron på att man kan bekämpa kommunismen genom att vara vänlig mot extrema högerdiktaturer. Demokratin är odelbar, och vår kamp för den får inte komprometteras genom gemensamma aktioner med vare sig den ena eller den andra sortens diktaturer.” Det är det jag anser har hänt i det här fallet.
Herr talman! Jag är mera realistisk än herr Wijkman när jag medverkar till att i det här ögonblicket, då det går att samla opinion emot Chile, inte utnyttja dessa möjligheter. Det är möjligt att herr Wijkman inte är lika intresserad av att komma åt just denna militärjunta. Sedan är jag fullständigt medveten om den stora skillnaden mellan demokratier och diktaturer. Tyvärr är, som jag sade, en majoritet av världens stater inte demokratier utan diktaturer.

Tyvärr har vi inte många andra källor. Om jag stödjer mig på det materialet har jag en viss grund att stå på när jag vågar tala om en gradering från de fruktansvärda förhållandena i Chile till förhållandena i de europeiska staterna. Herr Wijkman kan inte förneka att Amnesty International, som även herr Wijkman tydligen haft kontakt med, ger den bild som jag talar om. Jag säger sedan att vi naturligtvis har svårigheter att få riktiga inblickar, men vi har detta material som också i stort sett stämmer överens med de uppgifter vi får inom utrikesförvaltningen från de personer som är posterade runt om i världens stater.

Herr talman! Sverige och utrikesministern hade för någon vecka sedan officiellt besök av Östtysklands utrikesminister. Efter dessa överläggningar utfärdades ingen kommuniké. Man får kanske hålla herr utrikesministern räkning för att han inte begagnade tillfället att i en kommuniké i det sällskapet ge uttryck för synpunkter om förhållanden i andra diktaturstater. Det hade kanske varit för magstarkt att göra det tillsammans med representanten för en regim som 1961 med hjälp av kulsprutepistoler, hundar och spanska ryttare delade en stad mitt itu och där dåd har förövats under hela denna tid mot oskyldiga människor. Kanske utrikesministern med det exemplet förstår vad vi som kritiserar kommunikén från Budapest menar med att komma i dåligt sällskap.
Herr talman! Jag kan inskränka mig till att säga till herr statsrådet att jag uppriktigt önskar lycka till i arbetet att forma svensk utrikespolitik, framför allt när det gäller arbetet för att stärka demokratin och verka för bättre frioch rättigheter för enskilda människor varhelst de förtrycks. Jag hoppas att den här debatten — även om statsrådet inte erkänner det nu — åtminstone skall ha givit statsrådet den tankeställaren att man — mot bakgrund av vad herr Hernelius sade — rimligtvis bör tänka på vilket sällskap man arbetar i bilateralt. Att vi sedan arbetar i FN efter delvis andra principer är jag helt på det klara med.

Herr talman! Herr Ångström har ställt vissa frågor till mig om bristen på läkare och hemställt om en övergripande redogörelse för läkarsituationen i landet. Antalet läkare i vårt land har ökat från ca 7 100 år 1960 till ca 16 400 år 1975. Med nuvarande utbildningskapacitet beräknas antalet läkare komma att uppgå till drygt 21000 år 1980 och ca 36 000 år 1985. Samtidigt som antalet läkare ökat har under senare år en målmedveten prioritering skett av vissa bristområden, bl.a. den öppna sjukvården utanför sjukhusen, psykiatrin och långtidssjukvården. Antalet offentligt anställda läkare har under perioden oktober 1968-november 1974 ökat från 823 till I 271 inom allmänläkarvården, från 711 till I 238 inom psykiatrin och från 141 till 555 inom långtidssjukvård och rehabilitering. I interpellationen berörs också verksamhetsområdena ögonsjukdomar, anestesiologi och röntgendiagnostik. Antalet offentligt anställda läkare har under den nämnda perioden ökat betydligt även inom dessa specialiteter, nämligen inom ögonsjukdomar från 133 till 295, inom anestesiologi från 275 till 598 och inom röntgendiagnostik från 464 till 652. Trots detta finns det fortfarande regionala skillnader när det gäller tillgången på läkare och även skillnader mellan olika medicinska verksamhetsområden. Främst en del Norrlandslän har haft svårt att i vissa fall rekrytera läkare. Det är självfallet viktigt att man kan komma till rätta med dessa svårigheter. I det läkarfördelningsprogram för tiden t.o.m. år 1980 som har utarbetats av socialstyrelsen och i juni i år fastställts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation är målet att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare inom olika medicinska verksamhetsområden och att utjämna regionala olikheter. Programmet innebär att tyngdpunkten läggs på allmänläkarvården tillsammans med psykiatrin och långtidssjukvården. Även andra områden där svårigheter föreligger att rekrytera läkare ägnas särskild uppmärksamhet i läkarfördelningsprogrammet. Uppföljningen av att intentionerna i läkarfördelningsprogrammet förverkligas pågår f. n. och hithörande frågor behandlades av socialdepartementets sjukvårdsdelegation för några dagar sedan. Jag vill här också nämna att socialstyrelsen i samråd med bl.a. Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund under våren 1975 har lagt fram förslag om åtgärder i olika avseenden för att öka rekryteringen till allmänläkarbanan. Förslaget innefattar bl.a. en bred information om allmänläkarens uppgifter och arbetsvillkor och berör även vidareutbildningen för allmänläkare. Syftet med de åtgärder som jag har redogjort för är att skapa en bättre tillgång på läkare bl.a. inom de områden som har berörts i interpellationen. Av vad jag har anfört framgår också att läkarfrågan fortlöpande följs med stor uppmärksamhet av berörda myndigheter tillsammans med landstingen som huvudmän för hälsooch sjukvården och i kontakt med Läkarförbundet. Uppföljningen av läkarfördelningsprogrammets genomförande och nödvändiga åtgärder i detta sammanhang genom socialdepartementets sjukvårdsdelegation är därvid av särskild betydelse för att få en bättre fördelning av våra läkarresurser.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Mina frågeställningar omfattar fyra punkter: Hur skall man komma till rätta med den bristande balans i tillgången på läkare som finns mellan olika regioner? Den sista frågan i klartext: Hur skall man komma till rätta med läkarbristen i Norrland och en del andra likartade områden i landet? Socialministern har lämnat ett utförligt svar på min första fråga, om man endast syftar till att redogöra för det numerära antalet läkare totalt och för vissa specialiteter. I svaret ligger också det framräknade antalet en bit in i framtiden med nuvarande läkarutbildningskapacitet. Socialministern redogör också för att vissa områden fått förtur i tilldelningen på nyutexaminerade läkare och för den ökning i antalet tjänster som detta fört med sig perioden 1968-1974. De siffrorna är intressanta och visar att den centrala myndigheten ägnat intresse åt problemet. Men den viktigaste upplysningen saknas. Hur bedömer socialministern den nuvarande tillgången på läkare, sedd mot bakgrunden av tilldelade tjänster och den efterfrågan på sjukvård som är i ständigt stigande och som man rimligtvis måste ha en prognos på för att kunna avgöra behovet för framtiden? Jag betonar i det här sammanhanget att en framtida prognos av läkarbehovet inte bara kan basera sig på nu aktualiserade behov, utan med i beräkningarna måste också finnas den framtida efterfrågan och fördelningen av samhällets resurser. Jag är tacksam om socialministern kan komplettera sin redogörelse med en bedömning av den nuvarande bristsituationen. Socialministern har också angett det nuvarande antalet läkare inom vissa specialiteter och hur antalet ökat från 1968 till 1974. Men det jag saknar är svaret på frågan: Hur bedömer socialministern den nuvarande situationen och vilka åtgärder planerar socialministern för att stimulera rekryteringen till just dessa verksamhetsområden? För trots att socialministern visar på den ökning som skett sedan 1968, finns fortfarande ett betydande underskott på läkare inom t.ex. specialiteterna ögon, anestesi och röntgen. Inom dessa specialiteter är det en betydande brist i landet i sin helhet, men som inom alla bristområden när det gäller sjukvården är bristen mest påtaglig i Norrland och andra glesbygder i landet. Jag kan bara nämna som ett exempel att jag år 1955 lyssnade till ett jungfrutal i Västerbottens läns landsting av en nyvald spänstig landstingsman från Skellefteå, där han målande beskrev den svåra situationen för de ögonsjuka i Skellefteåområdet, där läkare saknades. Vid ett nyligen avhållet landstingsmöte talade samma landstingsman över samma ämne med i stort sett samma argument. Och man kan förstå att det behövs både spänst och uthållighet för att fortfarande kämpa för samma sak tjugotalet år senare, utan att det egentligen hänt — Nr 23 något positivt. Skellefteborna har bara haft korta ljusnande perioder inom Tisdagen den ögonsjukvården, men nu är det helmörkt igen. På samma sätt är det — 1g november 1975 inom anestesi och röntgen, vilket inneburit att den operativa verksam= = heten på många av de norrländska sjukhusen fått inskränkas eller för Om åtgärder mot senas. Här råder det en bristsituation totalt i riket men särskilt uttalad = läkarbristen i Norrland. Har socialministern något recept för hur man skall stimulera rekryteringen till de här bristområdena? I det fallet innehåller inte socialministerns svar till mig någonting konkret. Jag kan också försäkra socialministern att sjukvårdshuvudmännen känner sitt ansvar djupt. De har redan gjort mycket, och är beredda att göra ännu mer, för att locka befattningshavare till de lediga tjänsterna. Man bygger nya kliniker och vårdavdelningar, skaffar den bästa utrustningen och fyller upp med assisterande personal. Alltsammans är vårdresurser som inte kommer till användning i omsorgen om de sjuka — därför att man inte har läkare. Det är ju den omsorgen om de sjuka som det hela gäller! Sist skall jag beröra situationen inom allmänläkarvården. Här har vi en bristsituation som är mycket svår att uppleva för den enskilde medborgaren. Många läkarstationer står utan läkare eller har en underbemanning, som tvingar till en stark begränsning av verksamheten med långa väntetider som följd. Jag kan ta några exempel. Norsjö, en kommun i Västerbottens inland, har länge saknat läkare — ända sedan 1969, då båda läkarna slutade och övergick till företagshälsovården i ett annat område. Man har fått klara sig — det är ändå på en tip-top tvåläkarstation — med kortare vikariat och med helgjour av medicine kandidater under utbildning. Till detta skall också läggas att till läkarstationen hör 40-talet vårdplatser, som är belagda med långvårdspatienter och med ett mindre antal akutfall. Jag behöver väl knappast tillägga att situationen av dessa upplevs som väldigt otrygg. Och tag Malå och Kristineberg, två gruvsamhällen som också saknar läkare, orter där större delen av de yrkesverksamma arbetar i den riskfyllda gruvhanteringen. Jag tror att det förhållandet, att tjänsterna på läkarstationerna och på sjukhemmen ute i periferin inte upplevs som attraktiva, till stor del beror på att läkarna känner av sin isolering mycket starkt. Det gäller inte den geografiska isoleringen —- med goda kommunikationer blir den inte så svår — men desto mera isoleringen från kontakt med kolleger, möjligheter att diskutera aktuella fall och svårigheterna att följa aktuell utveckling inom medicinen. Många landsting har gjort egna kontaktoch vidareutbildningsprogram för sina allmänläkare, men här borde enligt min mening socialstyrelsen ta ett samlande initiativ. Den nuvarande bristen på allmänläkare är ett symtom på att denna verksamhetsform upplevs som svår för läkarna och att en noggrann genomgång behövs av deras arbetsvillkor och övriga förhållanden, så att man kan skapa ett verksamt

Herr talman! Med anledning av herr Ångströms inlägg vill jag än en gång understryka den mycket kraftfulla satsning som gjorts, inte minst vad gäller läkarutbildningen, för att få till stånd en snabb utbyggnad av hälsooch sjukvården. Låt mig erinra om några siffror. Antalet antagna studerande vid de medicinska fakulteterna har ökat från 453 under läsåret 1960 76. Detta har tillsammans med en viss invandring av utländska läkare resulterat i att vi i dag har ca 16 400 läkare i vårt land. Det motsvarar en läkare på ca 500 invånare, och det är få länder som kan redovisa en så hög läkartäthet. Vi får inte heller glömma den snabba utvecklingen då det gäller sjukvårdens många andra viktiga personalgrupper. Som framgått av mitt interpellationssvar kommer läget att förbättras ytterligare i snabb takt med den utbildningskapacitet som vi nu har. Herr Ångström har framhållit svårigheterna att besätta vissa tjänster, och jag är självfallet medveten om att det fortfarande finns problem på en hel del områden. Men jag vill samtidigt nämna att antalet vakanser minskat under de senaste åren inom samtliga de medicinska verksamhetsområden som herr Ångström berört i sin interpellation och som han också nämnde i sitt inlägg. Utvecklingen mot en allt bättre tillgång på läkare kommer att gå vidare. Det gäller i synnerhet fr.o.m. år 1977 då de första stora årskullarna blivit färdigutbildade specialister enligt det nya utbildningsprogrammet. Om två till tre år bör vi sålunda ha en bättre balans vad gäller tillgången på läkare i vårt land. Vad särskilt avser distriktsläkarvården — och den är viktig — vill jag också erinra om att läkare inom vissa specialiteter genom övergångsbestämmelser till sjukvårdskungörelsen är behöriga att söka och inneha tjänster som distriktsläkare. En hel del läkare har utnyttjat denna möjlighet. Inom landstingen har betydande insatser gjorts för att rusta upp distriktsvården materiellt och personellt — och det är mycket viktigt i detta sammanhang. Under senare år har också inom landstingen inrättats särskilda tjänster som distriktsöverläkare med uppgift att bl.a. biträda distriktsläkare i praktiska och organisatoriska frågor, varvid samarbetet mellan öppen och sluten vård särskilt har uppmärksammats. Herr talman! Till detta vill jag foga några ytterligare synpunkter. Som jag har framhållit i mitt svar är syftet med det i juni fastställda läkarfördelningsprogrammet att i förening med det ökade antalet läkare skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare inom olika medicinska verksamhetsområden och att utjämna regionala olikheter. För att det skall lyckas är det givetvis av stor betydelse att intentionerna i läkar fördelningsprogrammet med dess prioritering av bl.a. allmänläkarvården och långtidssjukvården blir förverkligade. Det betyder framför allt att de s.k. FV-blocken både inrättas och tillsätts med läkare enligt den fördelning som lagts fast i läkarfördelningsprogrammet. Med undantag för ett landstingsområde har inrättandet av blocken skett solidariskt och planenligt. Men det är givet att förutsättningarna blir sämre bl.a. för allmänläkarvården och långtidssjukvården redan om ett enda landsting inte handlar i enlighet med läkarfördelningsprogrammet. Jag vet att denna fråga har behandlats av sjukvårdsdelegationen och att åtgärder här också kommer att vidtas. När det gäller tillsättningen av FV-blocken finns en oroande tendens hittills vid ansökningsförfarandet, nämligen att läkarna visat mindre intresse för just de prioriterade verksamhetsområdena, och då framför allt i fråga om långtidssjukvården och i viss mån även allmänläkarvården. Det innebär i praktiken att ett betydande antal nya läkare oreglerat skulle gå till tjänster på andra områden än där de största behoven föreligger. Sjukvårdsdelegationen har med skärpa reagerat mot detta och därför nyligen uppdragit åt socialstyrelsen att i samråd med Landstingsförbundet och Läkarförbundet vidta erforderliga åtgärder för att snabbt få en rättelse till stånd. Herr talman! Jag vill för egen del understryka den grundläggande betydelsen av att hela läkarfördelningsprogrammet planenligt genomförs för att vi skall få en sådan fördelning av våra läkarresurser att de mest angelägna behoven blir tillgodosedda. Jag har, herr talman, därmed också svarat på de mera direkta frågorna från herr Ångström om vilka åtgärder vi avser att vidta. Jag antar att herr Ångström är överens med mig om att det som jag nu har anfört är väsentligt och viktigt.

Herr talman! I sitt andra svar till mig påpekade socialministern att läkartätheten i landet är en läkare per 500 invånare. Med internationella mått mätt är det en relativt hög siffra — även om det i rättvisans namn också bör erinras om att det finns länder med större läkartäthet. När det nu trots denna stora läkartäthet samtidigt råder svåra brister på läkare ute i landet — vilket jag gav en del exempel på i mitt första anförande — måste det vara något fel på organisationen. Det som behövs är åtgärder för att rätta till fördelningen mellan olika specialiteter och mellan olika regioner. Här har jag bara att konstatera att det råder bristande balans och svåra bristsituationer.

Jag skulle därför vilja föreslå att socialstyrelsen, som handlägger den delen av planeringen, är observant på detta symtom. Jag vill också nämna en annan faktor som är av betydelse i detta fall, nämligen relationen till företagshälsovården. Bland de anställda råder ofta en stark irritation på grund av att företagshälsovården inte är ordnad, varför de pressar på sina företag för att dessa skall fullgöra den uppgiften. Oftast stöter detta på svårigheter, eftersom det saknas läkare. Företagen reagerar ofta på det sättet att de går in på det offentliga området och bjuder läkarna där bättre villkor än vad sjukvårdshuvudmännen enligt avtal har rättighet att göra. Denna konkurrenssituation förvärrar naturligtvis ytterligare situationen på den allmänna sektorn. Det är klart att man här står inför mycket svåra avvägningsproblem då det gäller resursfördelningen mellan företagshälsovården och den allmänläkarservice som allmänheten har rätt att fordra av sjukvårdshuvudmännen.

F. n. krävs — enligt de senaste siffror jag sett — för företagshälsovården ytterligare 2 000 läkartjänster. Såvitt jag känner till har företagshälsovården en programmerad ökning med 45 tjänster per år, vilket jag anser vara alldeles för litet för att inom rimlig tid kunna fylla det behov som finns. Ytterligare en faktor har kommit in i bilden under hösten, nämligen socialstyrelsens tillkännagivande att man i framtiden ämnar satsa på ett husläkarsystem och en övergång till mindre vårdenheter som komplement till de större vårdenheterna med mera utvecklade specialiteter. Denna nya satsning kommer att ställa ytterligare krav på tillgången på läkare då det gäller primärvården. Jag tror att detta system med husläkare kräver ännu noggrannare planering och fördelning av de tillgängliga resurserna. I annat fall kommer situationen i de tidigare bristområdena att förvärras, och den regionala balansen kommer att bli än mera snedvriden.

Herr talman! Som jag redan har framhållit finns det fortfarande regionala skillnader i fråga om tillgången på läkare. Det är främst skogslänen som uppvisar högre vakanssiffror än vad som gäller för landet i genomsnitt, men även mellan skogslänen varierar vakanstalen. Jag tror att herr Ångström kan hålla med mig om att läkarsituationen har förbättrats under senare år. Med den målmedvetna styrning som nu sker från samhällets sida i fråga om byggnadsinvesteringar, läkarfördelning och planering av vidareutbildningsblock har förutsättningar skapats för en bättre balans både mellan olika geografiska områden och mellan olika medicinska verksamhetsområden.

Sedan vill jag gärna försäkra herr Ångström att vi självfallet följer utvecklingen med största uppmärksamhet.

Läkarfördelningsprogrammet är sålunda ett rullande programarbete, där nya plansiffror kan tas fram vartannat år. Herr Ångström tog upp företagshälsovården. Vad denna viktiga sektor beträffar kan jag nämna att antalet läkare inom området ökat från 200 år 1968 till ca 500 nu år 1975. Under de senaste åren har utbildningen av företagsläkare dubblerats och omfattar f. n. 90 läkare per år. Detta har medfört att tidigare anställda läkare nu i regel har föreskriven utbildning och att rekryteringen till företagshälsovården underlättats. I det av socialdepartementets sjukvårdsdelegation fastställda läkarfördelningsprogrammet beräknas 90 läkare komma att tillföras företagshälsovården varje år fram t.o.m. 1980. Det bör alltså finnas goda förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av företagshälsovården. Vi har på detta område också inrättat en särskild företagshälsovårdsdelegation — med representanter för berörda parter, sjukvårdshuvudmännen etc. — vars uppgift också är att ingående följa utvecklingen, så att den blir balanserad i fortsättningen. Det är en viktig sak i detta sammanhang. Herr Ångström var ju delvis inne på den frågan. Jag har, herr talman, framhållit att den kraftiga satsning som vi har gjort på utbildningssidan år från år börjar ge resultat. Jag har pekat på att 1977 bl.a. är ett viktigt år i sammanhanget och att vi därför om ett par tre år bör kunna ha bättre balans på detta väsentliga område. Självfallet är det utomordentligt angeläget att vi också får en riktig fördelning av läkarna — det gäller såväl fördelningen på specialiteterna som den regionala fördelningen. Här spelar läkarfördelningsprogrammet och FV-blocken en central roll. Jag kommer tillbaka till dessa utomordentligt väsentliga frågor eftersom det här gäller de instrument som samhället i dag har skaffat sig för att lösa de problem som herr Ångström har tagit upp.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för hans senaste inlägg. Som en sammanfattning av den här debatten vill jag notera att socialministern har varit mycket noggrann i sin genomgång av de olika problemen och att han också i en positiv anda har svarat mig på de frågor jag ställt. Det finns väl en del frågeställningar som fortfarande kvarstår.

Vi är ibland tvungna att ta vissa okonventionella grepp när vi skall försöka värva läkare. Men dessa grepp får man betrakta som tillåtna mot bakgrund av den bristsituation som vi har. Jag hoppas att den samverkan som nu sker mellan Landstingsförbundet, de enskilda landstingen och socialstyrelsen skall kunna ge det resultat som socialministern bebådar att vi skall kunna se klara bevis på år 1977.

Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig dels om jag vill lämna en redogörelse över narkotikasituationen i dag och dels, om jag anser att läget inte är under kontroll, vilka åtgärder regeringen ämnar vidta. Morfinbas har enligt rikspolisstyrelsen förekommit ytterst sporadiskt efter ett större beslag i maj 1974. Det under våren 1974 uppmärksammade heroinmissbruket tycks inte ha vunnit utbredning. Ingripandet förra året mot en försäljningsorganisation kan ha bidragit till att heroinmissbruket —- åtminstone kortsiktigt — har stoppats upp, även om detta inte betyder att införseln av heroin till Sverige helt upphört. LSD förekommer i allt mindre omfattning. Förekomsten av centralstimulerande medel ökade under våren 1975, vilket kan antas ha haft samband med aktiviteten hos den försäljningskedja som nyligen sprängts efter ett omfattande och framgångsrikt spaningsarbete av polisen. Det har huvudsakligen rört sig om amfetamin. Enligt polisen finns det i landet relativt betydande kvantiteter cannabis, och det förekommer också en betydande organiserad smuggling av cannabis. Särskilt tycks detta ha varit fallet i Göteborg under senare tid. Generaltullstyrelsens uppfattning om läget överensstämmer med rikspolisstyrelsens. Det bör i detta sammanhang understrykas att uppgifter om stora narkotikabeslag av tull eller polis inte utan vidare kan tas som tecken på ökat narkotikamissbruk, lika litet som uteblivna beslag behöver tyda på en nedgång i missbruket. Missbruksbilden är inte heller entydig. Socialstyrelsens bedömning av narkotikamissbrukets omfattning överensstämmer med de redovisade erfarenheterna hos övriga berörda myndigheter. Styrelsen anser att några markanta förändringar inte har inträffat. Frekvensundersökningar tyder på att antalet ungdomar som bru kar narkotika har minskat. Socialstyrelsen baserar sina bedömningar bl.a. på de fortlöpande frekvensstudier av missbrukets utbredning i vissa ungdomsgrupper som har pågått sedan slutet av 1960-talet och på fortlöpande kontakter med de särskilda narkomanvårdsenheterna samt med socialoch sjukvårdsenheter. Socialstyrelsen och rikspolisstyrelsen delar uppfattningen att narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet även förekommer utanför storstadsregionerna. Men samtidigt betonar man att när tungt missbruk av centralstimulerande medel och opiater förekommer på mindre orter det i regel är av mindre omfattning eller rör sig om tillfälliga företeelser. Kampen mot den illegala narkotikahanteringen och mot narkotikamissbruket pågår ständigt genom insatser av berörda samhällsorgan. Det internationella samarbetet är också av stor betydelse. Polisens och tullens åtgärder har under senare år i allt större omfattning vidtagits i samarbete med polisoch tullmyndigheter i andra länder. Inom socialvården sker fortlöpande förstärkningar av behandlingsmöjligheterna för narkotikamissbrukare genom vårdcentraler, behandlingshem och andra vårdformer. Myndigheternas insatser i narkotikabekämpningen samordnas bl.a. genom kontakter inom brottsförebyggande rådets narkotikagrupp, där det också lämnas fortlöpande rapporter om situationen. De här berörda frågorna är alltså föremål för stor uppmärksamhet från samhällets sida, och självfallet kommer insatserna mot narkotikamissbruket att fortsätta med all kraft.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Narkotikaproblemet har varit föremål för åtskillig debatt här i riksdagen under senare år. Men tyvärr har vi fortfarande omfattande missbruk i vårt samhälle. Av den anledningen har jag interpellerat socialministern. I det svar jag fått sägs bl. a:: ”Enligt polisen finns det i landet relativt betydande kvantiteter cannabis, och det förekommer också en betydande organiserad smuggling av cannabis. Särskilt tycks detta ha varit fallet i Göteborg under senare tid.” Ett tillägg till den texten om att även på andra håll i landet är trenden uppåtgående torde ha varit på sin plats. Det sägs även i svaret att de frekvensundersökningar som gjorts ”tyder på att antalet ungdomar som brukar narkotika har minskat”. Efter det att interpellationssvaret kom mig till handa har jag varit i kontakt med ett flertal personer på olika håll i landet, men ingen av dem delar den bedömning som finns i svaret. Jag kan inte heller, herr statsråd, godta uppfattningen att heroinmissbruket har stoppats upp, inte ens kortsiktigt. Människor som har kontakter ute på fältet påstår att heroinmissbrukarnas antal snabbt går uppåt. Jag säger som det står i min interpellation: ”Man kan fråga sig varifrån socialstyrelsen får sin information då socialstyrelsens uppgifter enligt min uppfattning ej stämmer med de verkliga förhållandena ute i landet. So cialstyrelsens representanter säger att läget är normalt. I själva verket tyder uppgifterna från fältet på att situationen håller på att kraftigt försämras.” I interpellationssvaret heter det: ”Styrelsen anser att några markanta förändringar inte har inträffat.” Den meningen skall väl, förmodar jag, tolkas så att läget är allvarligt. Herr socialminister! De kontakter som numera förekommer i allt större omfattning mellan vårt lands polis och tullmyndigheter och motsvarande myndigheter i andra länder bör vara av stor betydelse i kampen mot de stora narkotikasyndikaten. Narkotikan är ett problem för samhället och för familjen — och självfallet också ett utomordentligt svårt problem för dem som drabbas direkt av narkotikan. Det är alldeles klart att alla resurser som finns måste sättas in för att hjälpa dessa oftast unga människor, så att de åter, fullt friska, kan börja att verka i samhället. Slutligen säger statsrådet i interpellationssvaret: ”Myndigheternas insatser i narkotikabekämpningen samordnas bl.a. genom kontakter inom brottsförebyggande rådets narkotikagrupp, där det också lämnas fortlöpande rapporter om situationen. De här berörda frågorna är alltså föremål för stor uppmärksamhet från samhällets sida, och självfallet kommer insatserna mot narkotikamissbruket att fortsätta med all kraft.” Det är bra att man samarbetar på s.k. hög nivå. Men minst lika viktigt anser jag det vara att grupperna som är verksamma ute på fältet bedriver sitt arbete gemensamt och i samråd. Herr talman! Det har debatterats mycket hur man på bästa sätt skall klara av dessa problem i samhället. Det talas om information, upplysning och vård, och det är riktigt att sådant måste till. Men vad som också måste till är att man från samhällets sida med ännu större kraft tar itu med ungdomsarbetslösheten, som tyvärr är ganska omfattande i dag, att bostadsområdena blir miljöriktigt planerade och att det finns fritidsaktiviteter för alla åldrar osv. Detta är delar av samhället som enligt min mening i stor utsträckning har felplanerats eller försummats under gångna år. Kortsiktiga ekonomiska bedömningar och, som jag har sagt, felplaneringar kommer att stå oss dyrt om vi inte lär av begångna misstag och undviker sådant när vi planerar vårt samhälle vidare för våra barn och ungdomar.
Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg påstår att narkotikaproblemen har blivit allt allvarligare och att missbruket skulle ha ökat och spritt sig till olika delar av landet i allt större utsträckning. De ansvariga myndigheternas bedömning är inte denna. Vissa skiftningar i missbruksbilden har skett. Sålunda ökade missbruket av centralstimulantia något under våren 1975. Även om det alltid föreligger stora svårigheter att kvantitativt ange missbrukets omfattning är ansvariga myndigheters bedömning att någon påtaglig förändring av läget i stort icke har skett. Som jag framhöll i mitt svar är bedömningen den att det grova miss bruket av centralstimulantia eller opiater är av mindre omfattning utanför storstadsområdena. Och låt mig då understryka att detta är inte lösa antaganden av socialstyrelsen. Styrelsen grundar sin uppfattning på egna kontakter med socialarbetare ute på fältet men även på uppgifter från rikspolisstyrelsen, tullverket och skolöverstyrelsen. Socialstyrelsen har alltså bästa möjliga stöd för sin uppfattning. Det faktum att det tunga narkotikamissbruket huvudsakligen är ett storstadsproblem utesluter inte att det också i en landsortsstad kan finnas enstaka missbrukare av tung narkotika eller en grupp av missbrukare. Men det är myndigheternas bedömning att sådana fall är av mera tillfällig karaktär. Det kan också röra sig om ett mindre antal personer. Herr talman! Jag har velat göra de här tilläggen. Jag utgår ifrån att herr Bengtsson i Göteborg håller med mig om att det är angeläget att vi så långt som möjligt försöker få fram riktiga uppgifter beträffande omfattningen och spridningen av narkotikamissbruket. Det har i varje fall varit min utgångspunkt när jag nu har redovisat de aktuella siffror som myndigheterna kunnat få fram. Jag tror inte att vi gagnar saken vare sig genom att frisera eller svartmåla läget. Herr Bengtsson tog upp den viktiga frågan om det internationella samarbetet. Låt mig vad den frågan beträffar göra ett tillägg. Det är av utomordentligt stor betydelse att detta samarbete nu har fått en sådan omfattning och aktivitet som det fått. När det gäller FN samarbetet kan jag nämna att 1972 års ändringar i den s.k. allmänna narkotikakonventionen numera trätt i kraft. Det innebär förbättrade kontrollmöjligheter och skärpta bestämmelser beträffande opium. Den s.k. psykotropkonventionen från år 1971, som omfattar bl.a. LSD, amfetamin m.m., har dock ännu inte trätt i kraft. Tillräckligt många länder har inte ratificerat den konventionen. På svenskt initiativ har därför FN:s generalförsamling i oktober 1975 med stor majoritet antagit en resolution i vilken alla länder, särskilt de som producerar eller handlar med dessa ämnen, uppmanas att ansluta sig till konventionen. Det är min förhoppning att konventionen härigenom skall kunna träda i kraft i varje fall under kommande år. Som jag redan har framhållit är det den svenska polisens och tullens uppfattning att samarbetet med polisoch tullmyndigheterna utomlands fungerar väl. Där vill jag bara göra tillägget att det vi har upplevt under detta år i fråga om insatser från polisens och tullens sida har varit av utomordentlig betydelse, och ett erkännande av dessa deras insatser finns det anledning tillfoga i detta mitt inlägg.

Herr talman! Jag vet att vi är överens, herr socialminister, om att narkotikan skapar en svår situation och besvärliga problem såväl för samhället som för den enskilde och för familjerna. Det är mycket bekymmersamt.

De uppgifter som därvid lämnades mig från socialförvaltning och polis stämde icke med uppgifterna från socialstyrelsen. Självfallet blir man då en aning förvånad, och kanske inte så litet heller. Läget var normalt, svarade man på socialstyrelsen. Vad normalt är i det sammanhanget vet inte jag; om någon annan, kanske herr statsrådet, kan förklara det så är det bra. Läget var dock sådant att jag tycker socialstyrelsen borde haft vetskap om dess allvar. Jag kan ta Västsverige som exempel. Vi hade i Göteborg just vid denna tidpunkt 60-70 människor anhållna och häktade. Vi hade lågt räknat 600-700 langare i aktion. Sedan kan vi själva räkna ut — några exakta siffror har jag inte — att missbrukarantalet måste vara oerhört stort. Samma problem fanns i Skövde i Skaraborgs län, i Jönköping, i Norrland, ja litet överallt i landet. Jag fick samma uppgifter vid alla kontakter jag tog. Då var läget normalt för socialstyrelsen, herr statsråd. Undra på att man blir förvånad! Undra på att man frågar sig varifrån socialstyrelsen får sina uppgifter! Det är inte så konstigt att man i det läget ställer en interpellation till statsrådet. Jag är klart medveten om, herr socialminister, att ni på allt sätt försöker få fram exakta uppgifter, men jag beklagar att det har misslyckats. I dag är läget också mycket oroväckande. Det är ingen förbättring på området. I Göteborg och på andra håll har missbruket ökat. Ni säger att det är stopp i användningen av heroin. Jag har efter kontakter i dag fått veta att det ingalunda är så. Det finns platser i vårt land där detta missbruk i stället ökar. Vet inte socialstyrelsen det? Det tycker jag att den borde ha klart för sig. Det märkvärdiga var att när jag hade frågat socialstyrelsen om läget och fått svaret att det var normalt reste enligt uppgift tjänstemän omedelbart till Västsverige för att kontrollera hurudan situationen var. Det är bra — det var kontakt med fältet. Sådana kontakter tycker jag att man skulle ta runt om i Sverige. Då fick man kanske klart för sig hurudan bilden är. Jag vet att dessa tjänstemän vid besöket i Västsverige fick en klar information av myndigheterna om hur allvarlig situationen var. Det var detta som jag ville åstadkomma. Jag tycker också att ett TV program för någon vecka sedan i stort sett klargjorde en hel del av allvaret på detta område. Allt detta borde sammanfattningsvis kunna leda till att man, som socialministern mycket riktigt säger, med all kraft tar itu med uppgiften. Det har socialministern sagt i åtskilliga debatter, och i dag återkommer det uttalandet. Jag är medveten om att socialministern och jag än en gång har samma syn, att läget är bekymmersamt. Men jag tycker nog att det finns anledning att ta ytterligare kontakter med myndigheterna runt om i landet för att få exakta uppgifter som stämmer med verkligheten. De uppgifter som jag har fått tvivlar jag ingalunda på — de har kommit ur vederhäftiga källor. Jag skall inte här ta upp frågan om hur det ser ut på fängelserna i detta avseende. Någon har den här månaden lämnat den uppgiften — jag kan inte bekräfta att den är riktig — att det finns knark på varje anstalt. Det säger också en hel del. Och det finns åtskilliga anstalter i vårt land. Läget är bekymmersamt och kräver krafttag.
Herr talman! Jag har redovisat de uppgifter som lämnats av ansvariga myndigheter. Herr Bengtsson i Göteborg har såvitt jag förstår gjort några rundringningar och därvid fått en annan bild av läget. Han tog bl.a. förhållandena i Göteborg som exempel. Enligt de uppgifter vi inhämtat förekommer opiater fortfarande i mindre utsträckning där än i exempelvis Stockholmsoch Malmöområdena. Läget i fråga om centralstimulantia torde inte heller ha undergått några större förändringar. Däremot har enligt berörda myndigheter tillgången på cannabis ökat i Göteborg. Det är riktigt att polisen i Göteborg efter en kraftig insats gripit ett 40-tal personer, av vilka drygt hälften har häktats. Huvudsakligen rör det sig om innehav eller langning av cannabis. Att dra några bestämda slutsatser om narkotikaläget i landet på grundval av ingripandena i Göteborg är knappast befogat. Något heroin har inte påträffats i Göteborg, och vi hade så sent som i går kontakter med polisoch socialmyndigheterna. Jag har, herr talman, redan sagt att det är angeläget att så långt det är möjligt få fram en saklig och riktig bild av läget. Det är min ambition. Herr Bengtsson misstror uppenbarligen de uppgifter jag lämnat. Jag har anledning understryka att jag självfallet utgår ifrån att de myndigheter som här har ansvaret ger riktiga uppgifter. Jag betvivlar inte det. Att vi sedan kan fortsätta diskussionen om narkotikaproblemet är jag medveten om — det finns här många problem och bekymmer. Jag har många gånger tidigare sagt att insatserna måste sättas in på ett utomordentligt brett fält. Självfallet är det inte minst fråga om att förhindra att narkotika förs in i landet, och då anmäler sig hela det internationella samarbetet, där vi från svensk sida — det bör herr Bengtsson vara medveten om —- under många år bedrivit en mycket aktiv verksamhet.

Herr talman! Socialministern bör vara medveten om att polisen på ett flertal platser i Sverige, kanske främst i Västsverige, på grund av att narkotikaproblemet ökat har måst organisera särskilda grupper för att arbeta med detta problem. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att polisen gör sådana insatser, men det måste alltså betyda att problemet har ökat. För att ta ytterligare ett exempel från Göteborg kan jag nämna att polisen under den senaste tiden kommit på 200 förstagångsmissbrukare. Enligt uppgift har polisen i detta sammanhang också gripit 40 å 50 langare, som nu lär vara omhändertagna. Dessa händelser har alltså inträffat alldeles nyligen, och det måste väl innebära att läget just nu är allvarligt. Jag skulle önska att jag slapp betvivla de uppgifter om situationen som har lämnats av socialstyrelsen. Men jag kan, herr statsråd, inte med bästa vilja i världen helt göra det, när människor som jobbar aktivt ute på fältet ger mig uppgifter av annan art. Förstå mig att jag då börjar tvivla på de uppgifter som kommer från vissa myndigheter. Det jag nyss sade om de 200 förstagångsmissbrukarna är inte någonting alldeles speciellt. Det finns ännu värre saker att ta upp. En ung man blev för en tid sedan gripen på grund av att han hade sålt narkotika. Han hade tagit kontakt med en lång kedja unga människor i en stad. De var mycket svåra att lokalisera, men i varje fall en del av dem var nu hemfallna åt missbruk. Detta är ett mycket allvarligt problem, och jag tror att socialministern på allt sätt vill medverka till att lösa det så långt det nu är möjligt. Vi måste med gemensamma ansträngningar göra allt för att komma till rätta med problemet. Liksom när det gäller en mängd andra problem i samhället måste vi här gå till grunden och försöka utreda vad som är orsaken till eländet.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att socialstyrelsens uppgifter överensstämmer med polisens och tullens i detta avseende.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om jag är beredd att pröva frågan om lokalisering av delar av utbildningsprogramproduktionen till andra orter än Stockholm, t.ex. Umeå och/eller Norrköping. Frågan om den framtida lokaliseringen av produktionen av utbildningsprogram för bl.a. etersändning har utretts av TRU-kommittén, som i år lagt fram sina förslag i betänkandet Program för ljud och bild i utbildningen. I detta föreslås bl.a. att TRU:s produktionsverksamhet samordnas med Sveriges Radios utbildningsprogramverksamhet fr.o.m. den 1 juli 1977. Det nya utbildningsprogramorgan som då bildas föreslås bli förlagt till Stockholmsregionen. Remissbehandlingen av betänkandet är nyligen avslutad. Förslagen i betänkandet, däribland frågan om den framtida lokaliseringen av utbildningsprogramverksamheten, och de inkomna

av delar av Sveriges Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min inter — Radios utbildningspellation. I och för sig finner jag det naturligt och förståeligt att statsrådet — verksamhet vill studera remissvaret innan han gör något uttalande i lokaliseringsfrågan. Det finns emellertid flera orsaker till att jag nu interpellerat om TRU:s framtida lokalisering. Riksdagen beslöt redan 1971 att frågan om TRU:s lokalisering till Umeå skulle specialutredas. Utredningen skulle göras skyndsamt. Efter olika turer hamnade utredningsuppdraget slutligen hos TRU. Ingen utlokalisering av statliga verk och institutioner torde ha kunnat genomföras om dessa själva — såsom nu skett beträffande TRU II — skulle ha utrett frågan om sin egen flyttning. Enligt min mening visar också utredningens resultat klara tecken på partsinlaga. Frågan om möjligheten att förlägga verksamheten till Umeå — som är inrikesutskottets formulering — har inte enligt min mening tagits på fullt allvar. Utredningen tillmäter t.ex. knappast existensen av universitet, lärarhögskola, regional statsförvaltning, teaterresurser m.m. i länet och i Umeå betydelse. Detta är anmärkningsvärt, eftersom liknande resurser tillmätts betydelse för Stockholms del. TRU-kommittén försöker sig på regionalpolitiska bedömningar och påstår sig ha funnit att Västerbottens befolkning nu ökar påtagligt, medan Stockholms minskar, varför de regionalpolitiska motiven talar för Stockholm. Det är riktigt att Stockholm har stagnerat de senaste åren. Länsstyrelsen i Stockholms län räknar emellertid i sin prognos med en ökning med 69 100 personer i Stockholm åren 1974-1980, medan motsvarande ökning i Västerbotten beräknas bli 1 500. Uppgifterna är hämtade ur TRU:s eget betänkande. Västerbotten har regelmässigt ungefär dubbelt så hög arbetslöshet som genomsnittet för Sverige i dess helhet. Stockholm har lika regelmässigt en relativt god situation på sysselsättningsområdet. TRU:s argument bevisar motsatsen mot dess slutsatser, enligt vad jag kan finna av TRU:s egen utredning. Enligt inrikesutskottets skrivning 1971 bedömdes ”de regionalpolitiska skälen otvivelaktigt tyngre för lokalisering till Umeå än för Norrköping”. Naturligtvis är skälen tyngre i förhållande till Stockholm med den nyss nämnda befolkningsutvecklingen fram till 1970. TRU II har inte alls gått ut från den förutsättning som inrikesutskottet uttalat. Tvärtom säger man att TRU:s utlokalisering inte nu är viktig för Umeå. Det är ett ytterst märkligt uttalande. Inrikesutskottet uttalade också att andra lokaliseringsalternativ kunde prövas av utredningen. Därvid avsågs naturligtvis inte en hundrapro 151 centig centralisering till Stockholm. TRU II redovisar ingen prövning av en partiell utlokalisering, alltså utlokalisering av delar av TRU till Umeå. Det är känt att man inom Sveriges Radios utbildningsenhet och inom lokaliseringsdelegationen har diskuterat olika sådana förslag. Jag skall inte nu ta upp tid med att redovisa dem. Vad jag bl.a. vill framföra genom min interpellation är att även denna fråga — alltså en utlokalisering av delar av TRU till Umeå — måste prövas av statsrådet när inte TRU II utfört inrikesutskottets och riksdagens anvisningar i det avseendet. Givetvis måste inrikesutskottet ha avsett sådana tankegångar när man pekade på andra lokaliseringsalternativ. Självklart avsågs inte genom skrivningen en hundraprocentig centralisering till Stockholm där TRU redan fanns. Västerbottens länsstyrelse uttalar i sin remiss att ”detta måste anses klart strida mot 1971 års riksdagsbeslut”. Jag delar länsstyrelsens uppfattning. Eftersom TRU II enligt min mening så ensidigt och partsmässigt utrett lokaliseringsfrågan vädjar jag till statsrådet att göra sådana bedömningar och överväganden som överensstämmer med andan och avsikten i riksdagsbeslutet. Det kan inte vara meningen att just produktionen av utbildningsprogram i radio och television för överskådlig framtid till hundra procent skall vara koncentrerad till Stockholm medan all annan programproduktion på radiooch TV-området i ökad omfattning successivt decentraliseras. En decentralisering av TRU-verksamheten bör berika undervisningen i lika hög grad som en decentralisering av radiooch TV-verksamheten berikar programverksamheten i övrigt. Jag hoppas och förutsätter faktiskt att statsrådet delar den principiella uppfattningen. Avsikten med min interpellation är således att statsrådet verkligen måtte seriöst pröva en utlokalisering helt eller partiellt till Umeå. Förmodligen erfordras då ytterligare betydande genomlysningar av frågan och jag hoppas att statsrådet är beredd att göra sådana. Tidigare i dag har jag fått ett positivt besked från arbetsmarknadsministern om angelägenheten av att den statliga administrationen underordnar sig riksdagens beslut. Jag förutsätter att riksdagens beslut om prövning av Umeå som lokaliseringsort för TRU anläggs på sådant sätt av regeringen och statsrådet att det överensstämmer med det beslut riksdagen fattat i frågan.

Herr talman! Utlokaliseringen av statlig verksamhet ger allvarliga följder för Stockholmsregionen. Många enskilda människor har drabbats av personliga tragedier: skilsmässor, nervsammanbrott, ja även självmord sägs ha orsakats av den redan beslutade utlokaliseringen. Det är svårt att veta om sådant här har inträffat i större utsträckning än man räknade med eftersom några utgångsvärden aldrig har redovisats. Nu får det vara slut med den onyanserade åderlåtningen av Stockholmsregionen. Den tål inte fler så allvarliga störningar som de som nu inträffat. Det har också hänt väldigt mycket sedan 1971 då den nu aktuella lokaliseringsfrågan behandlades i riksdagen. Det måste ankomma på beslutsfattarna att anpassa sina åtgärder efter den faktiska utvecklingen. Stockholmsregionen omfattar ju nära 1,5 miljoner invånare. I regionen finns flera kommuner där man kan notera exceptionellt låg självförsörjningsgrad vad avser arbetsplatser. Det finns kommuner där två tredjedelar av de i kommunen boende yrkesverksamma har sitt arbete utanför kommungränsen. Det är alltså angeläget att man betraktar Stockholmsregionen som en region i vilken man bör sprida verksamheterna. I remissarbetet har bl.a. Norrtälje förordats som lokaliseringsort för utbildningsprogramproduktionen. Det är ett bra förslag som jag varmt vill rekommendera utbildningsministern att ta upp i den aviserade propositionen. I Norrtälje kommun finns i dag svåra sysselsättningsproblem. Särskilt akuta är de för ungdomar och kvinnor. I den regionala planeringen i Stockholms län förordar man samstämmigt att satsningar görs på Norrtälje. Inför den kommunsammanläggning som genomfördes 1971 ställde dåvarande civilministern i utsikt lokalisering av statlig verksamhet till Norrtälje, om man frivilligt gjorde en sammanläggning av tre kommunblock till en kommun. Det är dags att den utfästelsen infrias. Utbildningsministern har chansen nu när den aktuella propositionen om utbildningsprogramverksamheten skall skrivas i departementet.

Herr talman! Jag skall inte polemisera vare sig mot herr Nilsson i Tvärålund eller mot herr Norrby i Åkersberga, därför att jag har en varm förhoppning att både Umeå och Stockholmsregionen skall utvecklas positivt. Men om -— jag säger om och jag förstår mycket väl att statsrådet i dag inte vill ta ställning — det över huvud taget blir fråga om en utlokalisering av radions utbildningsverksamhet helt eller delvis, tycker jag att statsrådet mycket noga skall läsa även remissvaret från Östergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötlands län har nämligen enhälligt understrukit vikten av att en utlokalisering till Norrköping kommer med i bilden. Jag är inte den som ivrar för utlokalisering i olika sammanhang; jag vill bara peka på att Norrköping från många synpunkter ligger rätt bra till. Det som gör att jag i dag vill dra en speciell lans för Norrköping — jag bor inte i Norrköping men jag representerar Östergötland — är att Norrköping har haft och fortfarande har mycket besvärliga problem. Situationen blir inte bättre av de illavarslande meddelanden som kommit från exempelvis Goodyear om en eventuell nedläggning som skulle beröra inte mindre än 1000 anställda. Den frågan har nyligen varit uppe till överläggning i riksdagen. Det är givet att utvecklingen inom Norrköpingsregionen måste studeras mycket noga vid en utlokalisering. Norrköpings problem måste då väga mycket tungt i statsmakternas bedömning. Jag har med detta, herr talman, bara velat fästa statsrådets uppmärk samhet på Norrköping, för att herr statsrådet — om det blir aktuellt med en utlokalisering — skall lägga mina ord på minnet, så att vi kan se framåt mot en bättre utveckling inom Norrköpingsregionen. För dagen avfordrar jag inte statsrådet vare sig något besked eller något löfte.
Herr talman! Så mycket kan jag lova herrarna på det här stadiet att vi skall överväga lokaliseringsalternativen mycket noga i utbildningsdepartementet. Men jag antar att ni håller med mig om att vår väsentligaste uppgift är att pröva var den här verksamheten när det gäller utbildningsprogramproduktionen blir effektivast och billigast. Det måste ändå vara väsentligt för hela riksdagen att veta att den prövningen också blir seriös. Vi skall självfallet också pröva om man kan gå fram efter den idé som herr Nilsson i Tvärålund framförde, att fundera på om vissa delar av verksamheten kan decentraliseras. Jag vill emellertid i det här sammanhanget gärna understryka — precis som man gjort i många av remisserna, men kanske inte just de som herrarna tagit upp här — vikten av att pröva verksamhetens innehåll i relation till de krav som ställs på den. Det är inte bara fråga om närheten till utbildning, universitet osv., även om det är viktigt, utan också till alla de tekniska resurser som krävs för att denna verksamhet skall bli effektiv — närheten till laboratorier och annat. Allt detta måste vägas in i den här lokaliseringsprövningen. Men, som sagt, jag lovar att den skall bli noggrann.
Herr talman! Jag ber att få tacka för beskedet i statsrådet Zachrissons senaste inlägg att en noggrann prövning kommer att ske innan propositionen läggs fram. Han framhöll att frågan om effektivitet och kostnad måste noga utredas och dessutom även andra förhållanden. När det gäller alla de här faktorerna hoppas jag att statsrådet inte minst också undersöker vilka resurser det finns ute i distriktet att skapa kvalitet till låga kostnader. Jag har uppfattningen att en av de största bristerna hos utredningen —- som jag tycker har många brister — är att den inte har belyst denna fråga. Jag var också glad för att statsrådet särskilt tog upp idén om att delar av TRU-verksamheten skall kunna utlokaliseras. Det är anmärkningsvärt att inte den frågan är redovisad i utredningens betänkande. Sedan ett par ord till herr Norrby i Åkersberga. Han vill som stockholmare framhålla Stockholm — en kommun som ändå planerar en ökning med 69 000-70 000 människor på fem år. Det är en mycket stor ökning, och TRU måste väl anses som helt oväsentligt i det sammanhanget med tanke på den stora utveckling som man förutsätter. Då är TRU av helt annan betydelse för t.ex. Umeå. En annan sak som också bör nämnas i detta sammanhang och som jag hoppas att statsrådet väger in i prövningen är den nytta som närringslivet, kulturlivet osv. på den ort dit TRU kommer att utlokaliseras kommer att ha av verksamheten. Det är häpnadsväckande att läsa TRU utredningens uttalande att t.ex. Umeå inte behöver TRU. Det behövs inte där ur befolkningsmässiga och kulturmässiga synpunkter eller för att berika massmedieproduktionen, säger utredningen. Jag hoppas att statsrådet har en betydligt vidare och mer objektiv inställning i den här frågan än den part som har utrett den.
Herr talman! Jag vill bara säga att det i mitt tidigare inlägg fanns ett och annat ”om”. Jag delar nämligen statsrådets uppfattning att det väsentligaste när det gäller all statlig verksamhet trots allt är att de pengar vi lägger ned verkligen innebär att vi bedriver verksamheten på effektivast möjliga sätt. Det är ett tungt vägande argument. Jag vill bara säga statsrådet en sak, och lämnar just då den här delen åsido: Jag beklagar att man från regeringens sida inte redan i tidigare utlokaliseringsetapper har anlagt de värderingarna på utlokaliseringen. Då hade det hela kanske sett annorlunda ut.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund gjorde sig skyldig till en symtomatisk felsägning. Han sade att Stockholms kommun planerar för en befolkningsökning på 69 000-70 000 människor under de närmaste fem åren. Stockholms kommun är den kommun i landet som f.n. avfolkas snabbast. Herr Nilsson i Tvärålund avsåg naturligtvis Stockholms län, men det är ett ganska heterogent län. Den lokaliseringsort jag nämnde, Norrtälje, har i vissa hänseenden utpräglade glesbygdsproblem. Stockholmsregionen uppvisar alltså större variationer än vad som är fallet med Stockholms kommun.
Herr talman! Givetvis avsåg jag Stockholms kommun. Uppgiften är hämtad ur TRU:s betänkande. Med tanke på Stockholms kommuns geografiska utsträckning är det väl troligt att den ökning som sker inom länet kommer att beröra hela kommunen. Det är kommunalpolitikernas uppgift att se till att så sker.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag, mot bakgrund av stadgarna i radiolagen och i avtalet mellan staten och Sveriges Radio Aktiebolag, anser att uppgift bör lämnas i anslutning till att man i televisionen visar icke autentiska situationer samt om jag anser att TV-programmet Fokus som sändes den 17 september 1975 uppfyller bestämmelserna i nämnda lag och avtal. Det ankommer på radionämnden att övervaka, att Sveriges Radio följer de riktlinjer för företagets programverksamhet som fastställts genom avtal mellan staten och företaget. Enligt vad jag erfarit avser radionämnden att behandla det aktuella programmet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Statsrådet hänvisar i sitt svar till radionämnden. Jag vet att radionämnden har som uppgift att bevaka att Sveriges Radio följer de riktlinjer som fastställts genom avtalet mellan staten och företaget. Men radionämnden kan ju endast i efterhand granska, anmärka på och fälla program och programinslag som strider mot avtalet. Då är ju redan skadan skedd, och skadeverkningarna går oftast inte att reparera. Med tanke på den bredd och genomslagskraft som TV har som programoch nyhetsförmedlare borde det väl finnas någon instans som kunde förhindra att vissa tveksamma program och programinslag någonsin fick sändas. De många klagomål som kommer radionämnden till handa bekräftar att systemet inte är helt tillfredsställande. Med anledning av svaret kunde man ställa flera frågor. Finns det någon punkt i avtalet som säger att den ena parten, i det här fallet staten, inte får tycka något eller uttala sig om något program? Får inte staten under några omständigheter, vad som än händer, ta till orda? Är det alltid radionämnden som är högsta instans, och är radionämnden den enda instans som TV-tittarna har att vända sig till? Har det aldrig hänt att man talat med den andra parten direkt när det gällt tvivelaktiga programutbud? TV är en mycket stor tillgång för de svenska medborgarna, och många är de som betalar sin licensavgift för att få del av de olika programutbuden. Säkerligen skulle detta massmedium kunna göra mycket mer av positiva insatser. Svenska folket har lärt sig att uppskatta och värdera många av dem som arbetar på Sveriges Radio/TV och de program de producerar och förmedlar. För dessa medarbetare måste det kännas olustigt att det finns en och annan som bryter mot givna spelregler och därigenom förorsakar irritation och missnöje. Jag har tagit upp ett visst program som exempel för att belysa hur det kan gå till. I ett TV-program visades tvångsmatning av en person. Programmet behandlade det aktuella fallet med värnpliktsvägraren Christer Sandstedt, vilken utsatts för tvångsmatning på grund av matstrejk. I programmet visades den tvångsmatade liggande med slangar i näsan, Nr 23 och man hörde rosslingar och snörvlingar. Det blev emellertid klarlagt Tisdagen den att TV inte hade tillåtelse att filma en sådan situation. Det var en helt 18 november 1975 konstruerad tvångsmatning av en helt annan person som visats. Det = var alltså fråga om ett rent falsarium från TV:s sida, eftersom tittarna Om sakupplysningbibringades tron att det var just den omdiskuterade värnpliktsvägraren — ar i samband med som de fick se. Då man inte fått tillstånd att filma, borde man naturligtvis — TV-sändningar ha talat om för tittarna att det inte var Christer Sandstedt som man filmat medan han tvångsmatades, utan någon annan person. Det är oförklarligt att TV inte är mer att lita på i programutbudet. Att sådana programinslag rubbar förtroendet för TV är uppenbart. Nu är det min förhoppning — och den delas av många — att man tar hänsyn till den kritik som under avtalsperioden riktats mot olika inslag i programutbudet. Detta gäller både vad som sänts och vad som inte sänts. Jag är medveten om att man inte helt kan undgå kritik. Jag är också medveten om att de som producerar och förmedlar program måste ha stor frihet. Men man måste väl ändå analysera och utvärdera den kritik som riktats mot en hel del av det som sänts. Det är som sagt min förhoppning att man beaktar den här kritiken. Då har man stora möjligheter att göra sådana förbehåll i nästa avtal att man slipper onödiga övertramp, med irritation och missnöje bland de många TV-tittarna och licensbetalarna som följd.

Herr talman! Jag reagerade — liksom herr Johansson i Skärstad och många, många andra — starkt negativt då jag såg det nu aktualiserade programinslaget i TV. Som en bakgrund till mitt vidare agerande i denna sak vill jag ge några upplysningar. Vid en föredragning inför riksdagens revisorer av generaldirektör Martinsson angående kriminalvård och kriminalpolitik ställdes bl.a. frågor beträffande det uppmärksammade fallet med den unge man som vid inkallelse totalvägrat av religiösa skäl och efter ådömt fängelsestraff intagits på Härlanda-anstalten, där han t.o.m. vägrade intaga föda. Vi fick av generaldirektör Martinsson en saklig redogörelse för kriminalvårdsmyndigheternas skyldighet att verkställa den behandling som domstol ådömt vederbörande att undergå enligt gällande lagbestämmelser. Jag riktade då till generaldirektör Martinsson en direkt fråga om myndigheterna verkligen givit Sveriges Radio/TV rätt att i samband med en beviljad presskonferens filma för att i ett senare programinslag in i minsta detalj visa närbilder av själva tvångsmatningen. Herr Martinsson kunde inte omedelbart ge ett klarläggande besked, men återkom efter några dagar med ett brev, vari meddelades dels att något tillstånd till filmning inte givits, dels att bilderna av tvångsmatningen tagits med 157 användande av en helt annan person än matvägraren. Detta föranledde mig att skriva en artikel, som infördes i Sydsvenska Dagbladet den 17 oktober. I min artikel har jag redovisat min uppfattning i fråga om programinslaget och samtidigt anfört att jag ansåg det angeläget att radionämnden tog upp det inträffade till ingående prövning. Jag har också tagit del av det bemötande från den för programinslaget ansvariga vilket också införts i samma tidning, den 18 oktober. Bemötandet är enligt min uppfattning både svagt och helt otillfredsställande. Det går bl.a. i polemik mot mig beträffande en rubriksättning som inte är min egen utan tidningens. Jag har delgivit en ledamot av radionämnden de av mig åberopade artiklarna och har därvid fått bekräftelse på att programinslaget skulle komma att upptagas till bedömning med anledning av min tidningsartikel. Någon ytterligare anmälan behövdes alltså inte från min sida. Herr statsrådets interpellationssvar bekräftar nu detta. Jag är glad över att herr Johansson i Skärstad senare väckte sin interpellation. Det är ytterligare ett bevis för den opinion som reagerat starkt negativt över olämpligt utformade programinslag. Det blir nu radionämndens sak att göra sin bedömning. Jag emotser detta med stort intresse, inte minst av hänsyn till de ansvariga inom kriminalvården, som med orätt kan ha misstänkts för att ha medgivit Sveriges Radio/TV att filma och visa dessa olämpliga bilder av tvångsmatningen.
Herr talman! Det är i och för sig utmärkt med en offentlig debatt om programverksamheten. Företaget har självt under senare tid aktivt medverkat till att intensifiera en sådan debatt, även på de olika konferenser som har hållits på olika håll i landet. Men när det gäller att övervaka avtalet — vilket har aktualiserats i den här frågan — är radionämnden vårt instrument. Det aktuella programmet ligger alltså, såsom det har sagts här, på radionämndens bord, och det kommer att granskas. Detta är för mig betryggande. Sedan vill jag gärna säga — det är möjligt att herr Johanssons i Skärstad upplysning där är felaktig — att antalet ärenden i radionämnden faktiskt har minskat under det senaste året och att detta har inneburit att radionämnden kunnat ägnat sig åt en intensifierad granskningsverksamhet på eget initiativ. Vi har också — som jag antar att riksdagens ärade ledamöter erinrar sig — gett radionämnden ökade resurser för att kunna intensifiera sin egen granskning på eget initiativ men naturligtvis också för att se till att den fortlöpande analys och utvärdering av programverksamheten som är radionämndens uppgift blir så effektiv som möjligt.
Herr talman! Eftersom jag tror att många kommer att läsa protokollet skulle jag vilja ställa följande fråga till statsrådet: Hur många anmälningar får radionämnden in per år och hur mycket har anmälningarna minskat med de senaste åren?
Herr talman! Jag beklagar att jag inte har några exakta uppgifter om det, men såvitt jag nu kan erinra mig är minskningen ett hundratal anmälningar i förhållande till det tidigare antalet.

Herr talman! Den här smått traditionella höstdebatten om jämställdhet mellan män och kvinnor har i år rönt en alldeles speciell uppmärksamhet. Man kan nog påstå — det är i varje fall min uppfattning och jag tror att utskottet delar den — att överdrivet stora förväntningar har knutits till den. Det har framskymtat i pressen att det betänkande från inrikesutskottet som vi i dag går att behandla skulle komma att ligga till grund för beslut om både vårdnadsbidrag och en delreform beträffande arbetstiden. Fullt så långtgående beslut ger nu inte det aktuella betänkandet underlag för, även om det kommit in åtminstone ett nytt moment i den här debatten. Jag syftar då på de tre borgerliga motioner som tar upp frågan om vidgad rätt till ledighet vid barnsbörd. Från sinsemellan olika förslag i tre borgerliga motioner har man lyckats ena sig om ett gemensamt betänkande i utskottet och stannat för att uppdra åt familjestödsutredningen att lägga fram förslag i frågan. Det vore naturligt att sätta tiden för ledighet till tre år, har man sagt. Här har vi socialdemokrater och vpk-ledamoten en annan uppfattning om vad som är angelägnast för barnfamiljerna, och vi har följaktligen reserverat oss. Fru Hörnlund kommer senare att utveckla våra synpunkter på den frågan. I övrigt handlar utskottsbetänkandet mest om gamla bekanta. Det är kravet på parlamentarisk utredning i jämställdhetsfrågor, förslag om lagstiftning mot könsdiskriminering samt frågor som rör deltid och flexibel arbetstid. I motionen 181 av fru Fredgardh m.fl. och i motionen 1690, yrkandet 1, av herr Bohman m.fl. återkommer i år kravet på att en parlamentarisk kommitté skall tillsättas med uppgift att genomföra mer långsiktiga projekt och framlägga förslag av principiellt intresse i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor. Man tycker nämligen inte att det är tillfredsställande att den s.k. jämställdhetsdelegationen, som verkar i kanslihuset, har hand om de här frågorna, eftersom den —- som man säger —-inte har parlamentarisk förankring. Det är alltså i sak precis samma yrkande som tidigare år. Riksdagen har också varje år avslagit detta yrkande. Egentligen finns det väl därför inte så stor anledning att upprepa vad som tidigare sagts i de här debatterna. Argumenten är väl kända. Situationen för kvinnorna på arbetsmarknaden och det arbete som bedrivs för att främja jämställdheten finns utförligt beskrivna i reciten till utskottsbetänkandet. Sakuppgifterna har hämtats från en rapport benämnd Målet är jämställdhet, som utarbetats inom delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Nämnda rapport är ett noggrant och ambitiöst genomfört kartläggningsarbete, styrkt med statistiskt material, men också något av en programskrivning för hur man på skilda områden skall verka för jämställdhet mellan könen. Låt mig bara ur rapporten ta ett par exempel på problemställningar som man visar fram och som är värdefulla att ha som utgångspunkt när politiska åtgärder skall fastläggas. Av 1,6 miljoner kvinnor på arbetsmarknaden återfinner man inte mindre än 1,3 miljoner inom elva yrken, givetvis i sådana som av gammal tradition betraktats som kvinnoyrken. Det säger sig självt att det blir trångt i de yrkena, att detta direkt påverkar kvinnors möjlighet att få arbete och att det också är en avgörande orsak till att kvinnor genomsnittligt har mycket lägre lön än män.

Att jämställdhetsdelegationen initierat åtgärder på det här området är väl känt liksom att denna ägnat mycket intresse och kraft åt att driva på utbyggnaden av barnomsorgen, som ju också är en viktig förutsättning för att jämlikheten skall bli verklighet. Låt mig även bara omnämna undersökningen om deltidsarbetet och de deltidsarbetandes villkor, som kommer att bli ett synnerligen intressant material att ta del av när den presenteras någon gång nästa år. Delegationen har ju utlovat att man skall kunna presentera det materialet redan i början av nästa år. Nu har emellertid majoriteten i utskottet enat sig om att det inte är lyckligt att de här frågorna, i den mån det rör sig om långsiktiga projekt och frågor av principiellt intresse, handhas av jämställdhetsdelegationen. Man vill ha en parlamentarisk kommitté till detta ändamål, och så skulle då delegationen fortsättningsvis ägna sig åt att påverka utvecklingen i dagsaktuella frågor. Vi som har reserverat oss mot detta anför precis samma motiv som vi hänvisade till förra året, men vi tycker att de i år fått ännu större kraft. Vi pekade då på att jämställdhetsdelegationen har till uppgift att föreslå åtgärder, som ger resultat inom rimlig tid, men att den också tar upp mer långsiktiga frågor. Om den inte får den kombinationen av uppgifter, förefaller oss dess arbete vara ganska omöjligt. Kontakten med arbetsoch samhällsliv tillgodoses enligt vår mening väl genom de olika referensgrupperna samt genom den s.k. stora delegationen. Här finns ju de politiska kvinnoförbunden och de stora organisationerna på arbetsmarknaden representerade liksom en rad andra riksorganisationer. Bakom var och en av dessa representanter måste det ju finnas starka opinioner att förmedla. Nog borde man väl inom den här delegationen kunna komma fram till ett rimligt sätt att föra vidare resp. organisations synpunkter. Vi som undertecknat reservationen kan inte se det som någon fördel att nu sätta i gång en parlamentarisk utredning. Det skulle i varje fall inte påskynda de förändringar vi vill uppnå. Kartläggning och analyser har vi. Nu gäller det att handla, att med åtgärder föra utvecklingen framåt. Ur den synpunkten anser vi att delegationens placering i statsministerns kansli är till fördel. Så till frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering, som i år återkommer i motionen 1975:223 av herr Helén m.fl. Yrkandet i motionen går ut på att förslag om sådan lagstiftning skall läggas fram i riksdagen under 1975. I reservationen har man flyttat fram tiden till 1976. Nu som tidigare hänvisar man till att sådan lagstiftning finns i en del andra länder, och man framhåller särskilt USA som föregångsland i det avseendet. När vi förra året behandlade frågan pågick inom jämställdhetsdelegationen ett studium av den utländska lagstiftningen på området. Utskottet ansåg då, liksom riksdagen, att resultatet härav skulle avvaktas innan man gick vidare. Nu har vi fått del av resultatet i form av en PM, som också gått på remiss till en rad berörda myndigheter och organisationer. Så gott som samtliga remissinstanser har ställt sig negativa. Motiveringarna är ganska samstämmiga. Man tror inte att en lagstiftning är ett effektivt medel att komma åt de verkliga orsakerna till könsdiskriminering, utan de måste angripas på annat sätt. Delegationen har för sin del också dragit slutsatsen att en sådan lag inte bör införas. Skälet därtill är bl.a. att en lag skulle kunna försvåra en positiv särbehandling, t.ex. kvoteringar vid viss utbildning eller vid anställningar. Den här frågan har också tagits upp av 1973 års frioch rättighetsutredning, som föreslår att i regeringsformen skall tas in en paragraf med förbud mot könsdiskriminerande lagstiftning. Det var f. ö. en möjlighet som delegationen hade pekat på. Det här förslaget har framlagts helt nyligen, och det har således ej varit föremål för någon behandling ännu. Utskottet delar den uppfattning som framförts av flertalet remissinstanser, att det är viktigare att hålla möjligheterna öppna att vidta åtgärder som främjar jämlikhetssträvandena än att införa en förbudslagstiftning.